Herr talman! Jag vill bara säga att jag tog mig orådet före att jämföra dagens beslut med våra krav 1976 och fann då en anmärkningsvärd överensstämmelse. Hilding Johansson tycker ytterst illa om denna jämförelse, och det står honom fritt att göra det.

Herr talman! I motionen 1977/78:227, vilken väcktes redan den 11 januari 1978, begärde jag att rättighetsskyddsutredningen skulle få i uppdrag att överväga frågan om behovet av att återinföra en möjlighet till kontroll från riksdagens sida över de högsta domstolsinstanserna. Jag väckte motionen bl.a. mot bakgrund av att utredningen bl.a. sysslade med frågor om lagprövning och lagrådets ställning. Tyvärr underlät konstitutionsutskottet att då behandla motionen. Rättighetsskyddsutredningen kom med sitt betänkande senare under våren 1978 utan att beröra min frågeställning. Först nu behandlas motionen. Jag beklagar givetvis själva tidpunkten för konstitutionsutskottets handläggning av min motion. Likaså är jag naturligtvis inte särskilt tillfredsställd över de överväganden som utskottet gjort med anledning av denna. I det följande skall jag kortfattat lämna några synpunkter på bakgrunden till mina tankegångar. Till en början kan konstateras att 1974 års regeringsform inte på samma sätt som den tidigare medger insyn från riksdagens sida i vad gäller de högsta domstolsinstansernas verksamhet. Då fanns nämligen riksdagens opinionsnämnd, som hade befogenhet att skilja ledamot av högsta domstolen eller regeringsrätten från hans ämbete, om han, utan bevisligen begånget brott eller fel, ändå förverkat det allmänna förtroendet. Motivet till att avskaffa opinionsnämnden angavs vara att den kontroll som denna institution skulle utöva inte stod i överensstämmelse med principen om domstolarnas självständighet. I och för sig delar jag uppfattningen att domstolarnas självständighet i förhållande till den politiska makten är en självklarhet i en demokrati som den svenska. Det är emellertid inte lika självklart att det högsta beslutande statsorganet, dvs. riksdagen, skall vara helt uteslutet från möjligheten att på något sätt kunna kontrollera de högsta domstolsinstansernas verksamhet. Enligt den nu aktuella propositionen kommer lagrådet, som består av domare från de högsta domstolsinstanserna, att få en starkare ställning än tidigare. Vidare föreslås ett uttryckligt stadgande i grundlagen om lagprövning, dvs. rätt och skyldighet för domstol eller annat offentligt organ att pröva huruvida en föreskrift som beslutats av regering eller riksdag står i strid med grundlagarna. Anses så vara fallet, får föreskriften icke tillämpas. I motsats till vad utskottet anför i sitt betänkande ser jag en risk för en viss politisering av domstolarnas och myndigheternas verksamhet. En sådan utveckling bör med all kraft hindras. I stället bör man slå vakt om de svenska domstolarnas integritet och självständighet. Just därför är det viktigt att inte minst de högsta dömande instanserna är förankrade i det demokratiska systemet. Opinionsnämnden, som aldrig behövde begagna sig av sina befogenheter, hade enligt min mening i varje fall formellt karaktären av en sådan förbindelselänk. Man kan här dra en parallell med den nya MBL lagstiftningen, som förutsätter att den politiska demokratin inte träds förnär i samband med träffade kollektivavtal inom den offentliga sektorn. Riksdagen har på detta område tillförsäkrat sig ett visst inflytande genom tillskapandet av den offentliga sektorns särskilda nämnd, som består av riksdagsledamöter och representanter för arbetsmarknadens parter. Vad åter gäller lagprövning vill jag erinra om att bl.a. Östen Undén brukade framhålla att den gamla opinionsnämnden var ett medel i syfte att avhålla domstolarna från s.k. lagprövning, dvs. att vägra tillämpa riksdagens och regeringens beslut. Sådan lagprövning förekommer bl.a. i USA och Västtyskland och har där varit ett starkt konservativt politiskt inslag. Opinionsnämnden kan alltså sägas ha varit den demokratiska parlamentarismens värn gentemot eventuella lagprövningstendenser i högsta domstolen och regeringsrätten — våra högsta domstolar. Lagrådet skall enligt propositionen få nya föreskrifter för när och hur man skall yttra sig över bl.a. regeringsförslag till propositioner. Lagrådet kan sägas vara en sista juridisk remissinstans före ett ställningstagande av regeringen. Regeringen skall vara skyldig att motivera varför man underlåtit lagrådsgranskning i vissa fall. Härigenom får lagrådet otvivelaktigt en starkare ställning än tidigare. Som jag ser det innebär detta en återgång till ett föråldrat synsätt på detta område. Avslutningsvis vill jag framhålla vikten av att domarutnämningarna inte blir politiskt betingande. Som jag betonat i min motion och som också utskottet understryker är principen om domstolarnas självständighet viktig. Vi bör därför slå vakt om de svenska domstolarnas och domstolsmaktens utövares integritet. Jag vill än en gång erinra om att utredningskravet i min motion inte gäller den i vår demokrati självklara principen att domstolarna skall döma efter lagen utan inblandning av politiska instanser i konkreta mål. Bakgrunden till motionen är den utveckling mot en politisering av domstolsväsendet som kan skönjas genom den s.k. lagprövningen. Att det här kan föreligga risker för en annan utveckling än den utskottet tänkt sig bör man inte bortse från. Utskottet yttrar sig här med en viss försiktighet, det skall medges. Det finns uppenbarligen anledningar härtill. ä Ingenting, har det sagts, är så svårt som att spå, framför allt om det gäller framtiden. Vem av våra grundlagsutredare hade tänkt sig en utveckling av vårt parlamentariska system som den vi i dag upplever i vårt land med en miniregering som dansar med i de politiska svängningarna som om ingenting hänt hur hårt den än trampas på tårna? Det är ändock den verklighet vi i dag upplever trots alla traditioner och djupsinniga tankar om utformningen av reglerna för vårt demokratiska och parlamentariska liv — detta sagt med anledning av herr Fiskesjös anförande. Vi bör se det i motionen uppmärksammade problemet i ett vidare perspektiv än dagens. Det gäller grunderna för både riksdagens lagstiftningsmakt och dess kontrollmakt. Det finns all anledning för riksdagen att ägna uppmärksamhet åt de frågor jag har dragit upp i motionen. Alla kan vi hoppas på att utskottets bedömning, att några risker för politisering icke skall förekomma, skall visa sig vara riktig. Men härför krävs enligt min mening stark vaksamhet och en fortsatt debatt kring dessa för vårt parlamentariska liv och vår demokrati så viktiga frågor. Herr talman! Eftersom detta av allt att döma är mitt sista inlägg i kammaren i dessa sammanhang vill jag sluta mitt anförande med en förhoppning om att dessa frågor inom en inte alltför avlägsen framtid blir föremål för en mer ingående belysning och uppmärksamhet än den utskottet ägnat dem i det nu föreliggande betänkandet. Herr talman! Jag har i det läge som för dagen föreligger inget yrkande.
Herr talman! Ett av de skäl som Erik Adamsson anger för sin oro för en politisering av domstolsväsendet är den lagprövningsrätt som nu skrivs in i grundlagen. Jag vill erinra om att denna lagprövningsrätt, såsom den är formulerad i grundlagsparagrafen, inte är något annat än ett fastställande av den praxis som redan råder och som måste råda — det framhöll jag redan i mitt inledningsanförande. I vad gäller Erik Adamssons något nostalgiska argumentation för den gamla opinionsnämnden vacklar Erik Adamsson i sin bevisföring. Dels säger han att domstolar och förvaltningsorgan helst inte skall politiseras, dels säger han att det kanske är nödvändigt med en politisk kontroll över vad de har för sig. Dessa båda argumentationslinjer går inte ihop. Man får välja den ena, vilket utesluter den andra. Opinionsnämnden trädde inte någonsin, i varje fall inte i modern tid, i funktion. Inte heller refererade någon till den. I Malmgrens grundlagskommentarer betraktades opinionsnämnden som obsolet, dvs. som en institution som var överspelad av utvecklingen. Grundlagberedningen drog konsekvenserna av detta betraktelsesätt. Låt mig då ställa frågan vad ett införande nu av ett organ motsvarande opinionsnämnden skulle kunna ha för eventuella konsekvenser för en politisering av förvaltning och domstolar. Såvitt jag kan förstå skulle risken med ett sådant organ snarast bli större, eftersom det, om detta organ skulle tillerkännas kontrollerande funktioner, kansket.o.m. funktionen att avsätta domare i högsta domstolen och regeringsrätten, skulle ligga nära till hands att domare i dessa organ inför sina domslut sneglade mot vad som kunde vara politiskt opportunt att besluta. En sådan utveckling tror jag inte att Erik Adamsson vill ha.
Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på den argumentation som herr Fiskesjö använder.

Vidare är jag och herr Fiskesjö alldeles överens om att vi inte skall ha en ordning, där domstolarna på något sätt skall lägga sig i bedömningen av politiska beslut.

Det är det förhållandet som jag i motionen velat fästa uppmärksamheten på. Jag vill vidare säga att jag aldrig har tänkt mig att vi skulle återinföra opinionsnämnden. Men det finns andra vägar för riksdagen att få till stånd en kontroll över domstolarnas sätt att handlägga de ärenden som vi nu har att ta ställning till.
Herr talman!

Sedan gör Erik Adamsson en jämförelse med Västtyskland och USA. Det kan man inte göra på detta område. Domstolssystemet i USA med högsta domstolen i toppen har en helt annan funktion än motsvarande organ i Sverige, och dess funktioner är givna redan i den nordamerikanska konstitutionen. I Västtyskland har man som bekant en särskild författningsdomstol, dvs. en domstol av en typ som inte finns i vårt land.
Herr talman! Bara några få ord. Vill herr Fiskesjö förneka att den lagstiftning som föreläggs riksdagen för antagande inte innebär att domstolarnas makt ökar? Har han den uppfattningen att det blir ungefär status quo, så förstår jag honom inte. Det är ändå så att det här förslaget betyder att lagrådets ställning förstärks. Också när det gäller lagprövningsrätten kommer domstolarna att få större inflytande över lagstiftningen än de nu har.
Herr talman! Lagrådets ställning förstärks, säger Erik Adamsson. Lagrådet är ingen domstol. Lagrådet har heller ingen beslutanderätt. Lagrådets granskning är ett led i beredningen av de ärenden som riksdagen slutgiltigt skall besluta i. Domstolarna i övrigt tillerkänns enligt det förslag som nu föreligger ingen ytterligare makt utöver den de redan har.

Herr talman! Mot bakgrund av den våldsamma kritik som de borgerliga partierna under åren 1973-1976 utvecklade mot den socialdemokratiska datapolitiken i allmänhet och datalagen i synnerhet är det utskottsdokument som vi nu behandlar något märkligt. Jag vill emellertid gratulera de borgerliga partierna till den tillnyktring som ägt rum sedan de i regeringsställning tvingats att sakligt pröva de krav på ingående ändringar i datalagen som var legio när de befann sig i oppositionsställning. När Sverige 1973, som första land i världen, fattade beslut om att skapa en datalag var riksdagen — och det anfördes också i propositionen — medveten om att detta förstlingsverk inom en snar framtid kunde behöva bli föremål för en utvärdering och en översyn. Detta har nu skett genom datalagstiftningskommitténs försorg, och DALK:s utredningsresultat ligger till grund för den proposition som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 37. Och det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att regeringen till stora delar följt det förslag som vi kom fram till i DALK. I arbetet med översynen av datalagen utgick kommittén från den utvärderingsrapport som datainspektionen presenterade 1975. Samtliga krav som motionsledes har förts fram i riksdagen har också ingående prövats av kommittén. Det huvudresultat som kommittén kom fram till var att datalagen i stort sett fungerat bra, och de förslag till förändringar i lagen som förelades — och som i stort sett följts upp i propositionen — innebär närmast att man i lagen skriver in den praxis som utvecklats av datainspektionen sedan lagens tillkomst. När det gäller de generella grunderna för tillståndsprövningen föreslås nu att dessa skall kompletteras, dels med ett i lagen inskrivet krav på att man särskilt skall beakta arten av och mängden personuppgifter liksom vilka personer som skall ingå i registret, dels med att man särskilt skall beakta om de uppgifter som skall ingå i registret insamlats för annat ändamål. Det sistnämnda kravet innebär i klartext att man skall vara ytterst försiktig med att samköra olika dataregister. Dessa kompletteringar när det gäller tillståndsprövningen är välkomna, även om vi i datainspektionen redan tidigare i stort sett tillämpat dessa krav i den praxis som utformats. Det är emellertid inte minst med tanke på eventuella överklaganden av datainspektionens beslut en fördel att kraven nu skrivs in i datalagen. Folkpartiets och moderaternas tidigare krav på att register som inrättas genom beslut av regering eller riksdag, s.k. kungaregister, också skulle omfattas av datainspektionens tillståndsgivning har av framför allt konstitutionella skäl avvisats. I praktiken är det ju också så att datainspektionens synpunkter inhämtas före beslut, varför kraven främst varit av formell natur. Även de borgerliga kraven på totalförbud mot samkörning har avvisats av DALK liksom av regeringen i propositionen. Genom det tilläggskrav som jag tidigare refererat blir dock datainspektionens möjligheter till större restriktivitet bättre i framtiden. Det bör emellertid inte ankomma på datainspektionen att avgöra om man skall tillåta samkörning för att t.ex. kontrollera taxeringsunderlag eller myndigheternas beslut om behovsprövade förmåner av typen bostadsbidrag. I samband med beslut om dylika frågor bör också kontrollfrågorna fastläggas. Det bör alltså inte ankomma på datainspektionen eller någon annan myndighet att bestämma förutsättningarna för och omfattningen av kontrollåtgärder inom den offentliga sektorn. Det är politiska frågor som skall beslutas av regering och riksdag. I samband med debatten om samkörningsproblematiken har man från moderat håll och folkpartihåll under flera år krävt att användningen av personnummer skulle förbjudas eller i varje fall försvåras. Även förutvarande statsminis'ern Thorbjörn Fälldin gick för ett par år sedan ut och krävde en begränsning av personnummeranvändningen. DALK avvisar det kravet enhälligt. Ett slopande av personnumren skulle kunna leda till personförväxling, minska skyddet för den personliga integriteten men på intet sätt förhindra samkörrning. Vi har från socialdemokratiskt håll hävdat denna uppfattning, och vi gläder oss åt att de borgerliga ledamöterna i kommittén, som är kända för att aktivt delta i datadebatten, har kommit till samma uppfattning. För att hindra tillkomsten av alltför många personregister av totalkaraktär förelade trepartiregeringen hösten 1976 riksdagen ett förslag till tillägg i datalagens §3a. Jag hävdade då att förslaget var omöjligt att tillämpa i praktiken, och även DALK har kommit till samma uppfattning. Paragrafen har i intet fall kunnat tillämpas. Vi föreslog därför från kommitténs sida att det statliga personregistret, SPAR, skulle författningsregleras och att en särskild paragraf skulle tas in i datalagen. Detta förslag har regeringen inte gått med på, och därför har jag tillsammans med Bengt Kindbom motionerat i denna fråga att så skulle ske. Såvitt jag förstår delar konstitutionsutskottet vår uppfattning men är inte nu berett att direkt ta vårt förslag utan begär i skrivelse till regeringen att regeringen skall komma tillbaka till riksdagen med ett dylikt förslag, innan SPAR träder i funktion. Det är bra. Därigenom löser man problemen när det gäller tillkomsten av onödiga personregister, och därigenom blir det också möjligt att på ett för människorna mer tillfredsställande sätt styra den kommersiella reklamens uttag av adresser. Folkpartiets fleråriga krav på totalförbud mot s.k. mjukdata liksom Kerstin Anérs käpphäst om en särskild dataombudsman är sådana krav som DALK sagt nej till och som regeringen nu inte fört fram. Inte heller centerpartiets krav på regionala ansvarsnämnder eller moderaternas krav på särskilda regler för forskningsoch statistikregister har funnit nåd inför kommittén. Herr talman! Jag har velat göra den här genomgången av de borgerliga partiernas agerande under oppositionstiden i dessa frågor för att nu kunna konstatera att det i dag i stort sett synes råda enighet kring datalagstiftningen när det gäller skyddet för den personliga integriteten i vårt avancerade datasamhälle. Det är bra, för frågorna om skyddet för den personliga integriteten är viktiga i ett alltmer tekniskt komplicerat samhälle. Detta leder mig också, herr talman, in på den teknologiska utvecklingens snabba förlopp. Svagheten med en lagstiftning som är knuten till en viss teknik som databehandlingen utgör är att den måste bli föremål för ständig anpassning tillteknikens förändringar. Det är i dag svårt att dra gränser mellan datateknik och annan teknik, t.ex. microfiche. Jag tror därför att vi på sikt måste ersätta vår nuvarande datalagstiftning med en allmän personregisterlagstiftning. Det är ju informationen om människorna i olika register, oavsett om de förs på data, manuellt eller i andra tekniska former, som skall vara föremål för vår omsorg. Det är därför glädjande att regeringen gett DALK i tilläggsdirektiv att närmare studera utformningen av en dylik lagstiftning, något som vi från socialdemokratiskt håll framfört krav på, bl.a. i motionen till riksdagen i år. Låt mig avslutningsvis, herr talman, något kommentera frågan om de anställdas medverkan vid upprättande av personregister inom företagen. Det är viktigt att de anställda genom medbestämmandelagen tillförsäkras ett ökat inflytande när det gäller inrättande av löneoch personregister. Jag anser det naturligt att datainspektionen vid behandlingen av ett sådant tillståndsärende har tillgång till de lokala fackliga organisationernas inställning genom ett protokoll från en förhandling enligt 11 § MBL. Enligt min mening bör man emellertid gå längre när det gäller strävan att uppnå ett ökat inflytande för de anställda. De anställdas personliga integritet gäller nämligen även — och kanske inte minst — sådana frågor som omställning på arbetsmarknaden på grund av datoriseringen inom näringslivet, arbetsmiljö, arbetsprestationer och arbetstillfredsställelse. Dessa frågor kan man emellertid inte reglera i datalagen. Sedan förra året är frågorna efter en socialdemokratisk framställning i riksdagen föremål för en särskild utredning. Det är min förhoppning att detta utredningsarbete bedrivs med skyndsamhet, så att vi lagstiftningsvägen kan reglera denna viktiga del av vår arbetsmarknad och vårt arbetsliv. Dessa frågor har minst sagt samma dignitet som integritetsfrågorna och en klar anknytning till dessa. Integritetsdebatten under senare år har kanske tyvärr lett till att vi alltför sent har angripit de problem med den fortgående datoriseringen inom arbetslivet som utvecklingen medfört och kommer att medföra. Inför 1980-talet måste dessa frågor få en för de anställda tillfredsställande lösning. Tyvärr har man från borgerligt håll visat föga intresse för frågan. Vi kommer dock från socialdemokratisk sida att driva dessa frågor hårt i det pågående utredningsarbetet. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! De senaste årtiondena har inneburit en oerhört snabb utveckling inom datateknikens område, en utveckling som inneburit inte bara att riskerna för intrång i vad som traditionellt benämnts personlig integritet snabbt ökat, utan också att så väl arbetet i sig, arbetsprocesserna som den ekonomiska strukturen snabbt förändrats. Alltför länge har man stillatigande åsett detta. Det är därför välkommet att en diskussion äntligen börjar komma till stånd. Det finns också i propositionen och i utskottsbetänkandet vissa positiva delar. Det faktum att man följer DALK:s förslag om att en lagstiftning på sikt skall omfatta all personregistrering och inte bara sådan som utförs med viss teknik är ett sådant exempel. Kurt Hugosson framhöll tidigare här i talarstolen att det rådde en allmän enighet bland riksdagspartierna. Så är nu inte fallet. Det finns en grundläggande skillnad mellan vpk:s och de övriga partiernas synsätt, och det gäller begreppet integritet. Såväl utredningen Personregister, datorer, integritet som regering och utskott har enligt vår uppfattning en mycket snäv syn på integritetsbegreppet och inskränker detta till att omfatta endast privatlivet. Enligt vpk:s uppfattning innebär integritetsbegreppet mer än så. Det innebär rätten till självständighet och medbestämmande, och därmed måste i en personregisterlag eller integritetslag också arbetslivet komma in. Först då får integritetsbegreppet en reell innebörd — först då visar sig klart de politiska skiljelinjerna. För folkmajoriteten i vårt land är integriteten på arbetsplatserna minst lika viktig som där utanför. Det är integritetsintrång att i datoriserade produktionsstyrningssystem mäta individuella anställdas prestationer, beskära handlingsmöjligheter vid utförande av vissa arbetsmoment eller minska arbetstagarnas tvärkontakter på arbetsplatserna, för att bara ta några exempel som vi nämner i vår motion. Vpk är inte motståndare till teknisk utveckling — tvärtom, men vi ställer frågan i vems tjänst den tekniska utvecklingen skall ske. Vem skall ha makten över tekniken? Hitintills har genom historien denna makt huvudsakligen förbehållits kapitalet. Den automation som har skett har inte skett på de anställdas villkor. Från företagarhåll hävdas ständigt att syftet är att få bort tunga, smutsiga och monotona jobb. Det kan vara sant, men bara under förutsättning att dessa jobb samtidigt är arbetsintensiva. Automationen ingår som ett led i den rationaliseringsverksamhet som har bedrivits i kapitalistiska företag under i stort sett hela industrialismens tvåhundraåriga historia. Syftet är och har alltid varit att öka profiten. För att åstadkomma detta kan man gå till väga på flera sätt. Man försöker få färre arbetare att producera mer, och man försöker minska behovet av kvalificerad arbetskraft.

Utskottet anser uppenbarligen inte att det är ett ingrepp i den personliga integriteten att berövas möjligheterna att utnyttja och utveckla sitt yrkeskunnande och att i allt större omfattning tvingas underkasta sig maskinernas och robotarnas villkor. Utskottet anser inte heller att den mycket påtagliga utarmning som skett av arbetets innehåll inom samhällslivets alla delar — såväl inom kontorsjobb och offentlig sektor som inom handel och industri — är ett intrång i integriteten. Utskottet hänvisar i stället våra förslag om att ge de anställda större makt över sin egen situation dels till MBL-förhandlingar, dels till utredningen om datateknikens effekter på sysselsättning och arbetsmiljö. Vpk anser att detta är helt otillräckligt, och vi har stöd i våra krav av många fackligt aktiva och många organisationer. MBL har ju tyvärr i alltför många viktiga frågor visat sig vara en papperstiger. Också med utskottets snäva syn på integritetsbegreppet borde våra förslag kunna accepteras. Vi anser att de anställda skall ges en ordentlig utbildning, tillgång till egen expertis och möjlighet att säga ifrån, dvs. vetorätt. I 2 § bör sålunda en bestämmelse intas som säger att personregister över anställda vid företag inte får införas utan tillstånd från berörda löntagarorganisationer. 4 § bör likaså skärpas avsevärt vad det gäller tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift om någons arbetsprestationer. Herr talman! Vi har i vår motion också tagit upp vissa andra krav vad det gäller datalagstiftningen — krav som också återfinns i vår motion om motverkande av krångel och byråkrati inom statsförvaltningen, förslag som kommer att bli än mer aktuella i framtiden genom bl.a. SPAR. Ett av dem gäller uttagning i kommersiellt syfte av personuppgifter ur offentligt register. Jag har svårt att förstå varför en enskild individ skall kunna påtvingas propaganda och reklam hon inte bett om. Varför skall jag, om jag föder barn, i åratal framöver jagas av barnmatsfabrikanter, blöjfabrikanter, veckotidningsdistributörer osv. Det ankommer på den enskilde att avvisa den reklam han aldrig bett att få. Själv uppfattar jag detta som ett klart ingrepp i den personliga integriteten, och jag delar den uppfattningen med en mycket bred majoritet i detta land. En annan viktig fråga gäller underrättelseskyldigheten gentemot den registrerade. Den lagparagrafen har nu fått en så luddig lydelse att vad som helst kan väntas. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att avgift inte skall kunna tas ut. Vidare bör det klart framgå av lagtexten vilka undantag som får göras. Utskottet avvisar våra krav utan närmare motivering. Slutligen, herr talman, några ord om forskarnas situation. Datalagstiftningen får inte utnyttjas som svepskäl för att förhindra eller försvåra samhällskritisk forskning. Därför krävs ett förenklat ansökningsförfarande. Utskottet anser att dessa frågor bör följas med största uppmärksamhet. Man ger oss sålunda delvis rätt i den kritik vi framfört. Men man är tyvärr inte beredd att ta konsekvenserna av detta utan nöjer sig med att hänvisa till det samråd som skall ske mellan datainspektionen och företrädare för forskning och statistikproduktion m.m. Som också framhållits av många remissinstanser är detta otillräckligt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk-motionen 2610.
Herr talman! Eva Hjelmström tyckte det var felaktigt när jag sade att det nu i stort sett synes råda enighet bland partierna i Sverige om integritetslagstiftningen. Det är riktigt att vpk i motioner har följt upp den reservation som vpk:s representant Yngve Sundblad presenterade i datalagstiftningskommittén. Men ser man på den reservationen, så kan man konstatera att han har reserverat sig när det gäller ett par frågor medan han i stort sett när det gäller alla övriga frågor biträder majoritetens uppfattning. De frågor som Eva Hjelmström här tar upp — om datoriseringens effekt på arbetslivet och på arbetsmarknaden — är utomordentligt viktiga. I stor utsträckning delar jag de synpunkter som Eva Hjelmström har anfört. Men vi har i datalagstiftningskommittén — liksom man gjort i regeringen och i konstitutionsutskottet — kommit fram till att de frågorna icke kan regleras genom ingrepp i datalagen. Det är därför som en särskild utredning arbetar med dessa frågor efter initiativ från socialdemokratisk sida här i riksdagen. Det är min förhoppning, Eva Hjelmström, att denna utredning skall kunna lägga fram lämpliga förslag, så att vi lagstiftningsvägen — men icke genom datalagen — skall kunna angripa de viktiga problem som datoriseringen inom arbetslivet medför för de anställda.
Herr talman! Det är ett par frågor som vi är oense om. Men det finns också en grundläggande skillnad i vårt synsätt: Uppenbarligen vidhåller Kurt Hugosson uppfattningen att integritetsbegreppet inte skall omfatta arbetslivet. Sedan har vi också lagt fram konkreta förslag om hur man på olika sätt redan nu skall kunna ge de anställda mer makt. Kurt Hugosson säger att det inte är möjligt att reglera dessa frågor inom datalagstiftningens ram. Den uppfattningen delar han inte med bl.a. TCO — och även LO har ju fört fram förslag som innebär att man kanske tvingas ta till lagstiftning i dessa frågor.
Herr talman! TCO:s Stig Gustafsson och jag har i kommitténs betänkande redovisat våra synpunkter i de här frågorna. Jag skall be att få läsa upp vad vi sagt: ”Med hänsyn härtill” — alltså till vad som tidigare anförts — ”och till DALKS direktiv har kommittén inte prövat de nyss nämnda frågorna.” Det gäller alltså de frågor vi nu diskuterar. Vidare skriver vi: ”Vi vill emellertid starkt understryka vikten av att de nu snarast blir föremål för utredning och att man därvid även beaktar integritetsaspekten i den vidgade bemärkelse vi vill lägga i begreppet. Vi vill därvid särskilt peka på riskerna för att äldre kvalificerade yrkeskategorier försvinner genom datoriseringen, för att antalet arbetstillfällen minskar, för att arbetet blir mer monotont och okvalificerat, vilket också kan äventyra yrkesskickligheten, och för att datorn, ofta tillsammans med olika behörighetssystem, kan bli ett instrument för individuell prestationsmätning och för att i detalj övervaka vad den enskilde arbetaren har för sig. Formerna för lämplighetstester och hälsokontroller är andra frågor som hör hit.

Herr talman! Jag tackar Kurt Hugosson för det beskedet. Det ligger i linje med vad vi framfört såväl i reservationen i utredningen som i våra motioner. Det är naturligtvis bra att föra fram detta i utredningen, men, herr talman, hade det inte varit bättre att föra fram de ståndpunkterna också i konstitutionsutskottets betänkande? Det är faktiskt det betänkandet vi skall fatta beslut om i dag — och där framgår inte den vidgade syn på integritetsbegreppet som Kurt Hugosson nu redogör för.

Herr talman! Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet står bakom utskottets betänkande med anledning av propositionen 109 om ändring av datalagen. Jag finner ingen anledning nu att här ta upp kammarens tid med att mera i detalj motivera det ställningstagandet. Här har också Kurt Hugosson anfört en rad synpunkter som är helt i linje med vad jag själv tycker och vad som ligger bakom vår medverkan från socialdemokratisk sida i det här betänkandet. Men jag vill, i likhet med Kurt Hugosson, komma med en reflexion. I riksdagen och från talarstolar runt om i landet bedrevs det under den socialdemokratiska regeringens tid en omfattande mytbildning som gick ut på att vi socialdemokrater var ointresserade av integritetsfrågorna och de risker som användningen av datorer kunde innebära för de enskildas integritet. Så var inte fallet. Sverige var det första landet i världen som införde en särskild datalag som gällde både offentliga och privata personregister. Förslag från de borgerliga återkom år efter år om inrättande av en särskild dataombudsman, om förbud mot eller begränsningar i rättigheterna till samkörning av dataregister och om inskränkningar i rätten för företag att hålla sig med register över sina kunder. Men när de borgerliga sedan fick möjlighet att från kanslihuset dirigera den fortsatta utvecklingen på detta område, blev det inte så stora förändringar. Vad blev resultatet? Jo, man fann att den datalag som socialdemokraterna utarbetat fungerar rätt bra, att många av de farhågor som man sett tidigare var överdrivna och att möjligheterna att begränsa användningen av mjukdata var rätt små. Några preciseringar och några förenklingar kom man fram till att det behövdes. Det kan nu konstateras att även en socialdemokratisk utvärdering av lagen hade resulterat i detta. Jag tycker att datalagstiftningskommitténs betänkande och den proposition som vi behandlar i dag visar på en tillnyktring från de borgerligas sida som det finns anledning att vara tacksam för. Det innebär rimligen att intresset för datafrågorna i fortsättningen i större utsträckning kan inriktas också på andra för medborgarna väsentliga frågor. Med anledning av den debatt som nyss fördes vill jag gärna säga att jag då tänker främst på datorernas användning i arbetslivet. Om datoriseringen sker på fel sätt kan den leda till att tidigare omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter ersätts med rutinbetonat och enformigt arbete. Man kan få en ökad utarmning av arbetsplatserna och en ökad isolering i jobbet som resultat. Rätt använd kan datatekniken medverka till att rutinbetonade uppgifter rationaliseras bort, att dåliga och hälsofarliga arbetsmiljöer automatiseras och att resurser frigörs för angelägna uppgifter. Här finns, som också framhållits i det datapolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog i höstas, en mängd viktiga och svårlösta problem som vi måste ta allvarligt på. Jag vill då understryka vad Kurt Hugosson nyss sade, nämligen att man nu är i full färd med att bereda en sådan lagstiftning. Det är inte frågan om var i vilken lag man kan lösa de här problemen som är det viktiga, utan att man skapar underlag för förändringar som kan skapa ett bättre läge. Jag vill, herr talman, med en förhoppning om att intresset för datafrågor skall kunna vidgas i fortsättningen och inte ensidigt inriktas på integritetsfrågorna i inskränkt mening yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande nr 37.

Herr talman! Det råder nästan total enighet om det förslag till ändringar i datalagen som vi nu har att behandla. Utgångspunkten för tillståndsgivningen enligt datalagen är att register skall tillåtas om det saknas anledning till intrång i den personliga intregriteten. Det gällde tidigare, och det kommer också att gälla i fortsättningen. När datalagen varit i kraft ett par år beslöt riksdagen 1975 att begära en översyn av datalagen och en del andra datapolitiska frågor. Under tiden har 3a§ tillkommit som ett led i strävandena att begränsa antalet totalbefolkningsregister och inte tillåta registrering av andra än dem som berörs av ändamålet med registret. Till detta kommer också riksdagens beslut vid granskning av regeringens handläggning av Det bästa-ärendet. Det är tre saker som jag tycker det finns anledning att påminna Kurt Hugosson om med anledning av hans tal om tillnyktring så här ett par dagar före Kristi Himmelsfärdsdag. Vid den genomgång som datalagstiftningskommittén, DALK, har gjort har vi kommit fram till att datalagen och den praxis som utvecklats av datainspektionen i stort sett fungerar bra men att det krävs vissa kompletteringar. Datafrågorna gäller, som också har framgått av debatten här förut, inte bara integritet. I förra veckan behandlade kammaren riktlinjer för ADB i statsförvaltningen. Det som Kurt Hugosson drog upp i samband med datalagen, nämligen frågan om regional förankring osv., var uppe i det sammanhanget.

I dag har vi alltså att hålla oss till personregistrering med hjälp av ADB. Det är då av intresse att konstatera att DALK skall fortsätta med sitt arbete, inte bara med ADB och offentlighetsprincipen, som anges i DALK:s direktiv, utan också med en allmän personregisterlag. Detta kommer riksdagen nu att ställa sig bakom och det är tillfredsställande, eftersom integritetsfrågorna ju inte enbart är knutna till registrering med en viss, bestämd teknik. ADB-tekniken kommer alltså att vara en del av det som kommer att regleras av en kommande personregisterlag.

Det är synpunkter som har accepterats av propositionsförfattare och utskott, och reglerna ersätter delvis den 3 a § som tidigare kritiserades här. Jag vill emellertid säga att datainspektionen och sedermera också regeringen ändå har använt den här lagen vid den omprövning av register som skulle ske enligt 3 a §. DALK föreslog också som ett sätt att ersätta 3a§ i dess helhet att SPAR-registret skulle författningsregleras. Detta har kritiserats av remissinstanser, främst på myndighetssidan. Kurt Hugosson och jag har i en motion pekat på att detta måste bygga på missförstånd. DALK:s förslag innebar att de uppgifter som i dag inhämtas på länsstyrelsen skall finnas i SPAR, och därmed skall man genom SPAR bättre skydda den personliga integriteten. Det är därför vi också föreslår, i likhet med DALK, att SPAR skall författningsregleras. Vi konstaterar att utskottet delar denna vår uppfattning och begär att en författningsreglering av SPAR skall föreligga nästa år. Med detta klara ställningstagande är motionens syfte så långt som nu är möjligt tillgodosett, vilket är tillfredsställande, eftersom en författningsreglering av SPAR då ändå kommer att ske innan registret i sin helhet är färdigt. Det enda som skiljer sig från den enighet som råder i utskottet är de yrkanden som framförs i vpk-motionen. Där tar man först upp frågan om direktreklamen. En sak som man kan peka på är att den enskilde kan — men det kräver en aktiv åtgärd — avvisa direktreklamen genom en anmälan om att han inte önskar den. Det kan vara värt att erinra om att vi i DALK har kommit fram till att det kanske inte är var man hämtar uppgifterna som irriterar de enskilda människorna, utan mest direktreklamen som sådan — vilka den vänder sig till, innehållet i den osv. Jag kan gärna hålla med Eva Hjelmström om att det inte är så trevligt att få all den här reklamen för barnmat eller vad det kan vara, men det finns nog mer graverande exempel. Eva Hjelmström nämnde som exempel de fall där direktreklamen fortsätter att komma till föräldrarna trots att barnet avlidit. Här är begränsningar på gång när det gäller tidigaste tidpunkten för att börja sända ut direktreklam. Den andra delen av direktreklamen berör offentlighetsprincipen, som vpk starkt vill skydda i andra sammanhang. Här finns en konflikt som är ganska svår att komma förbi eftersom det är fråga om offentliga uppgifter. Man måste härefterhöra vad uppgifterna skall användas till och vem det är som inhämtar uppgifterna. Det är en sak om man tar ut uppgifterna maskinellt. Men tekniken går framåt, och nu är det möjligt att ta ut uppgifterna på pappersmedia och kanske också att med mycket enkla åtgärder direkt använda dem för registrering igen. Det är inte så enkelt att lösa dessa frågor utan att ta med diskussionen om offentlighetsprincipen. Vidare har man att ta hänsyn till de anställdas inflytande. DALK konstaterar, vilket har påpekats tidigare, att det är den personliga integriteten, registreringen av personuppgifter, som skall regleras i datalagen, vilket har getts uttryck för även i kammaren. Jag tror inte att det finns någon här som motsätter sig en vidgning av den diskussion som har förts i dag. Enligt direktiv hade DALK inte att ta upp den diskussionen, och det tycker jag är värt att påpeka. Det sades att man skulle avvakta ytterligare initiativ från de fackliga organisationerna och att medbestämmandelagen skulle beröra dessa frågor. Men nu har vi medbestämmandelagen, och vi börjar få till stånd avtal. Avtalen på det statliga området tar just upp bl.a. datoriseringen, rationaliseringen, inom administrationen. En vidareutveckling av medbestämmandelagen börjar alltså slå igenom. Även frågan om expertis och utbildning är mycket angelägen. Det borde ligga inom ramen för medbestämmandelagen att ange hur utbildningen skall gå till. Ytterligare åtgärder har vidtagits. Vi har exempelvis arbetslivscentrum, som biträder de fackliga organisationerna och som medverkar i granskningen av de förslag som förs fram.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

Herr talman! Jag vill inte gärna polemisera mot min värderade medmotionär och kollega från DALK, eftersom vi i grunden har samma uppfattning. Jag vill bara något kommentera vad Bengt Kindbom här sagt. Bengt Kindbom erinrade om Det Bästa-beslutet och om tillkomsten av 3a§ som exempel på att det ändå hänt en del. Både Bengt Kindbom och jag konstaterar i den här utredningen att 3 a § inte var bra och att den är svår att tolka. Därför bör man utvidga och precisera de krav som ställs för tillståndsgivning. Det har vi gjort, och då undviker vi den juridiska oklarhet som bl.a. låg till grund för Det Bästa-beslutet. Nu skriver vi in i lagen den praxis som vi har tillämpat i datainspektionen när det gäller personkretsens omfattning, och det är utomordentligt bra. Bengt Kindbom säger att datadebatten har vidgats. Ja, äntligen, skulle jag vilja säga. Den integritetsdebatt som har förts tidigare har gjort att andra viktiga frågor på dataområdet inte har blivit föremål för den politiska debatt som vi har krävt. Det är ändå från socialdemokratiskt håll som vi har aktualiserat kravet på att datoriseringen inom arbetslivet skulle bli föremål för en närmare utredning och analys. Det tog mycket lång tid innan trepartiregeringen kunde uppfylla det krav som riksdagen ställde. Man trätte om huruvida det var industridepartementet eller arbetsmarknadsdepartementet som skulle tillsätta utredningen. Man kunde inte lösa konflikten, och nu finns det två utredningar. Vitycker att det är onödigt och har löst detta genom att sätta samma personer i båda utredningarna, för datoriseringens effekter på industrin resp. arbetsmarknaden är ju spegelbilder av samma sak. Från socialdemokratisk sida har vi krävt att få ett datapolitiskt råd. Den borgerliga majoriteten har hela tiden velat säga nej, men i förra veckan fick vi äntligen ett enhälligt beslut i finansutskottet. Sårbarhetsutredningen tog Bengt Kindbom också upp som ett exempel på att man har vidgat debatten. Ja, vi socialdemokrater har hälsat denna utredning med tillfredsställelse. Men vi har i två år krävt att en så viktig utredning inte skall vara avskärmad enbart för experter, och vi har krävt ett parlamentariskt inslag. Den borgerliga majoriteten har sagt nej. Vi är mycket glada att vi nu kan vidga datadebatten och att vi är i stort sett eniga i dessa frågor när det gäller integritetsskydd. Och det är, som jag sade i mitt inledningsanförande, utomordentligt viktigt, för integritetsskyddet i det tekniska samhället är en oerhört betydelsefull fråga. Därför är det bra om vi kan använda vår kraft för att angripa de andra frågorna — datoriseringens effekt inom arbetsmarknad och industri, sårbarhetsaspekterna och liknande. Det är den debatten jag ser fram emot i framtiden.

Herr talman! Bengt Kindbom tog upp detta med direktreklam och anförde ännu värre exempel än det jag tog upp. Jag skulle kunna bidra med ytterligare tragiska och hemska fall. Men om det nu är så här, varför då inte på olika sätt försöka att begränsa direktreklamen? Ett sätt att göra det har vi tagit upp i vår motion. Det innebär inte att man åsidosätter offentlighetsprincipen, en princip som vi mycket riktigt värnar om. Avsikten med offentlighetsprincipen är väl inte att medge kommersiella uttag för direktreklam, utan avsikten är väl att ge den enskilde kontroll över och insyn i myndigheters verksamhet. Vi har stöd i vår motion av bl.a. datainspektionen, som har sagt att det är möjligt att avgränsa denna typ av uttag. Medbestämmandelagstiftningen diskuteras gång på gång. Man har hänvisat flera av våra lagförslag, som skulle ge de anställda ökat skydd och större makt, till MBL. Jag kan inte komma ifrån att det är ett sätt att komma undan frågan.

Det är en lagstiftning som i alltför många frågor inte ger något skydd utan huvudsakligen skyldigheter, och att hänvisa till den är ett sätt för den borgerliga regeringen att förhala frågan. Sedan kan jag bara konstatera att ingen ännu har kommenterat det jag tog upp och som också har behandlats i vår motion, nämligen den gummiartade lydelsen av 10 § om underrättelseskyldigheten till registrerade. Varför skall regeringen kunna undanta vissa typer av direktreklamverksamhet i det här sammanhanget? Det vill jag ha ett besked om.

Herr talman! Jag vill först vända mig till Kurt Hugosson och säga att jag tycker att vi alltför många gånger i denna kammare får höra att det som socialdemokraterna har gjort är bra och rätt. Nu kom detta till uttryck i samband med diskussionen om granskningen av Det Bästa-ärendet. När det gäller 3 a § uttalade han skepsis, och ADB-propositionens förslag avvisade han, eftersom förhållandena var bra som de var. Jag tycker kanske att Kurt Hugosson, såsom en socialdemokratisk talare uttryckte det i den tidigare debatten här i dag, borde närma sig detta med någon ödmjukhet. Då skulle vi kanske få möjlighet att uppnå ett bättre resultat. När det gäller de frågor som har kommit upp genom den vidgning av debatten som skett har det, även om initiativet i vissa fall har kommit från socialdemokraterna, rått enighet om dessa. Det är väl också så att många av de frågor som nu diskuteras har funnits med i sammanhanget. De har emellertid varit kopplade till frågan om datalagstiftningen — man har nämligen inte kunnat hålla isär de här begreppen. Många av dem har alltså i och för sig inte kunnat eller bort regleras enligt datalagen, men de har ändå varit föremål för debatt vid de här tillfällena. Sedan vill jag säga till Eva Hjelmström att det går att avgränsa uttaget till direktreklamen. I varje fall går det självfallet att göra det så länge man håller sig till datatekniken och ADB-media. Men eftersom det finns möjligheter att gå runt de bestämmelser som gäller — precis som man kan göra med många andra bestämmelser i samhället — får detta till följd att reklamföretagen kommer tillbaka och hämtar uppgifter hos olika myndigheter. Vi kommer slutligen fram till att vi inte kan få någon effekt på det här området utan att göra avkall på offentlighetsprincipen.

Jag gjorde det därför att jag tycker att det är viktigt för debatten att vi när det gäller dessa väsentliga frågor står på en enhetlig grund. Eftersom Bengt Kindbom nämnde ADB-propositionen vill jag också erinra om att socialdemokrater och centerpartister i finansutskottet samverkade ganska bra och att det var ett i förhållande till propositionen ganska omarbetat utskottsförslag som låg till grund för det beslut som riksdagen fattade. En viktig utgångspunkt vid behandlingen av ADB-propositionen var bl.a. en motion som väckts av Lennart Pettersson och mig och i vilken vi begärde ett datapolitiskt råd, tog upp sårbarhetsaspekterna osv. Med tillfredsställelse kunde vi då konstatera att vi tillsammans med centerpartiets representanter fick en vettig behandling av regeringens ADB-proposition. Jag tycker att detta är ytterligare ett exempel som visar att vi ser ganska likartat på de här problemen. Det är som jag ser det viktigt och bra, för just integritetsproblematiken är så betydelsefull. Därigenom kan vi, som jag sade tidigare, också ägna de andra frågorna —t.ex. frågan om datoriseringen inom industri och arbetsliv — den uppmärksamhet som vi har all anledning att ägna dem under de närmaste åren.
Herr talman! Det är naturligtvis positivt att allt fler sluter upp och instämmer i att arbetslivet och integriteten inom detta är oerhört väsentliga frågor. Jag är emellertid rädd för att det inte kommer att visa sig i praktisk handling utan att det enbart blir ord. Sedan till direktreklamen. Bengt Kindbom säger att företagen återigen skulle tvingas vända sig till de olika myndigheterna och då i alla fall få de uppgifter de önskar. Men detta innebär trots allt att man gör det svårare för företagen. Jag förstår fortfarande inte varför jag skall behöva avvisa reklam som jag aldrig har bett om, och detta är en uppfattning som jag, såvitt jag vet, delar med över 90 96 av befolkningen. Det är egendomligt att detta inte uppfattas som ett ingrepp i den personliga integriteten, inte ens med Bengt Kindboms mycket snäva tolkning av begreppet.
Herr talman! Det sist sagda tycker jag än mer belyser att det väsentliga inte är var man hämtar uppgifterna utan kanske mera reklamens mål, medel och innehåll. Inte heller jag ber att få den reklam som tidningarna överhopar oss med i dag. Jag ber inte att få den reklam som bärs ut som gruppkorsband. Är det någonting som vi skall angripa är det just reklamens mål, medel och innehåll, men det skall då göras på annat håll än i datalagstiftningskommittén. Jag fäste mig vid att Kurt Hugosson nu inte, som förut, drog de borgerliga kraven över en kam. Han har nyanserat sina uttalanden, och det tycker jag är bra. Jag instämmer i att riksdagsbeslutet om ADB-propositionen blev ett steg på vägen. Arbetet påbörjades ju inom trepartiregeringen. Sedan visade det sig att regeringens förslag var mycket tunt på den här punkten. Därför är det tillfredsställande att det har kunnat ske en reglering under riksdagsarbetet. Med den här utgångspunkten och den gemensamma syn som Kurt Hugosson och jag börjar få tror jag också att vi kan föra datadebatten vidare.

Herr talman! Jag är litet förvånad över denna långa debatt om ett enhälligt utskottsförslag och beklagar att jag själv känner mig uppkallad att delta i den. Det var emellertid ett par anmärkningar av Kurt Hugosson som jag tycker att jag bör säga någonting om. I sitt första inlägg gick Kurt Hugosson in på en mängd delkrav som ställts tidigare. Sedan försökte han leda i bevis att det inte fört till någonting och menade att de socialdemokratiska förslagen var bra från första början. Låt mig säga följande: 1. Fp-kraven är i princip godtagna av DALK. DALK-förslaget har godtagits av folkpartiregeringen som ju har lagt fram förslaget, och propositionen har nu alltså godtagits av ett enhälligt utskott. 2. För att visa hur fel Kurt Hugosson har vill jag understryka att vi folkpartister aldrig har krävt något slopande av personnumren. Däremot har vi krävt en begränsning av okynnesanvändningen av personnumren. Kurt Hugosson sade att folkpartiet har krävt ett förbud mot mjukdata. Vad är det för nonsens? Vi har inte krävt något sådant förbud. Däremot har vi krävt en kvalitetsbeteckning, så att man kan få en uppfattning om vad det är för någonting och hur pass säkra uppgifterna är. Det är ju en helt annan sak. Jag tror att debatten skulle vinna på att Kurt Hugosson tog reda på folkpartiets krav i stället för att polemisera mot krav som folkpartiet inte reser. Sedan vill jag bara erinra om att redan 1975 togs i folkpartiets dataprogram upp frågorna om datorisering av arbetslivet. Det har utvecklats vidare i 1979 års program — utvecklingen går ju rätt fort på den här sidan. Vidare pågår utredningar på just det här området inom arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! För att begränsa kammarens taletid vill jag bara uppmana Torkel Lindahl att läsa mitt huvudanförande, så kommer han att finna att samtliga de krav som folkpartiet under perioden 1973-1976 gick ut så hårt med har avvisats av en enhällig datalagstiftningskommitté — i vilken Torkel Lindahls tillfälliga bänkkamrat befann sig, nämligen Kerstin Anér. De har också avvisats i propositionen. Det är bara det konstaterandet jag har gjort i dag — och jag har gjort det med tillfredsställelse — att vi därigenom har fått enighet i de här viktiga frågorna, som gäller skyddet för den personliga integriteten.
Herr talman! Jag skall med glädje lämna över vårt gamla dataprogram från 1975 till Kurt Hugosson. Han kan läsa innantill — den förmågan tvivlar jag inte alls på — och då kan han själv se vem som har rätt. Men hans vilja att läsa är kanske litet mindre.

Herr talman! Jag skall bara helt kort beröra de särskilda yttranden som finns fogade till det här betänkandet. I det första har jag redovisat principiella skäl till tveksamhet inför att propositionen har lagts fram vid den här tidpunkten. De frågor som behandlas i propositionen 1978/79:118 och i det här betänkandet är nämligen föremål för en expertutredning. Vid remissbehandlingen av demokratiutredningens betänkande Företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner framkom invändningar från principiell synpunkt mot utredningens förslag. Flera remissinstanser ansåg att utredningen inte tillräckligt noga kartlagt gränsområdet mellan medbestämmande å ena sidan och politisk demokrati å den andra sidan. Sådana invändningar redovisades också från dem som tillstyrkte förslagen. Jag kan hänvisa till kommittéberättelsen från i år del II s. 417-424, som ger en utförlig redovisning av de olika ståndpunktstagandena, men jag vill direkt citera statsrådets slutsats: ”Det anförda ger anledning att ställa frågan om demokratiutredningens förslag tar tillräcklig hänsyn till den kommunala sektorns särart.

Även andra inflytandeformer som tillförsäkrar de anställda ett motsvarande medbestämmande bör emellertid kunna prövas.” Utredningen tillsattes den 31 augusti 1978 och avsåg att lämna ett betänkande i huvudfrågan under det här året. Men tydligen ansåg regeringen — efter utredningen och efter en socialdemokratisk motion — att man trots remissinstansernas synpunkter och en arbetande utredning kunde lägga fram ett förslag på riksdagens bord utan den här analysen. Jag tycker alltså att det hade varit värdefullt om vi inför ett ställningstagande hade haft tillgång till den analys som man hade kunnat förvänta sig i utredningens betänkandet. Det är svårt att se alla konsekvenser i förväg. Vi äger ju ingen kristallkula att titta i och kan inte se in i den kommunala framtiden. Vi har inte tillgång till någon avtalstext, men vi förlitar oss på att den kommunala arbetsmarknadens parter och de förtroendevalda, som ytterst skall besluta, tillsammans har en ambition att på bästa sätt utforma de regler som skall gälla, dvs. att de tillsammans kan finna lösningar som tillgodoser personalens krav på medbestämmande utan att den politiska demokratin sätts åsido. Eftersom utskottet i sin skrivning instämmer i att lagstiftningen om partssammansatta organ har stor principiell räckvidd och därför anser att det finns anledning för statsmakterna att noga följa de nya reglernas tillämpning, så finns det därmed en kontrollpunkt angiven som ger anledning för anställda, för förtroendevalda i kommuner och landsting och för riksdagen att fråga sig: Blev det som vi hade tänkt oss? Jag anser fortfarande att det oftast är bättre att tänka efter före, men eftersom det finns en möjlighet till utvärdering nu, har jag inte sett anledning till annat än att avge ett särskilt yttrande. Det andra särskilda yttrandet, av Bertil Fiskesjö och mig, gäller återkallelserätten. Enligt demokratiutredningen bör det vara nämnden som, inom de ramar som anges i kollektivavtalet, beslutar att uppgifter skall överföras till det partssammansatta organet. I propositionen väljs en annan modell. Där säger man att inrättandet av det partssammansatta organet ankommer på fullmäktige efter godkännande av medbestämmandeavtal men att rätten att återkalla uppdraget, om det finns synnerliga skäl till det, skall vara en angelägenhet för nämnden. Detta kan enligt vår mening innebära en oklarhet både ur praktisk och ur rättslig synpunkt. Den allmänt erkända principen att den som ger ett uppdrag också skall ha rätten att återkalla det borde ha fått gälla också här. Upphävs fullmäktiges beslut om inrättande av partssammansatta organ genom ett nämndbeslut? Eller kvarstår beslutet trots att nämnden har funnit det olämpligt? Vi har inte funnit svaret på de frågorna och anser därför att det hade varit mer logiskt att både delegationsrätt och återkallelserätt hade lagts på antingen vederbörande nämnd eller fullmäktige. Herr talman! Jag har alltså inget eget särskilt yrkande men däremot ett särskilt yttrande till betänkandet.

Herr talman! Regeringens proposition om fördjupad företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner har varit efterlängtad. Den utgör en av förutsättningarna för att MBL-avtal skall kunna träffas på den kommunala sektorn. Förslaget har onödigtvis fördröjts av den borgerliga trepartiregeringen, vilket försvårat utvecklingen av företagsdemokratin inom den offentliga sektorn. I allt väsentligt bygger propositionen på förslag som lagts fram av den kommunaldemokratiska utredningen. De ändringar som gjorts i propositionen i förhållande till utredningen finns det ingen anledning att erinra emot. De har i allmänhet haft till syfte att markera att den kommunala demokratin skall förbli oinskränkt. Detsamma gäller om utskottets skrivningar. Utredningens förslag och därmed också propositionen möjliggör att beredning, verkställighet och förvaltning i frågor som rör förhållandet mellan kommunen eller landstingskommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare kan överlämnas till partssammansatta organ. Till sådant organ kan inte överlämnas att avgöra frågor som berör den kommunala verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Inte heller kan i princip s.k. myndighetsutövning överlämnas till partssammansatta organ. Det framlagda förslaget öppnar möjlighet till en fördjupad företagsdemokrati samtidigt som det ger ett erforderligt skydd för den kommunala demokratin. Det är en bra lösning på en svår fråga. I ett särskilt yttrande, nr 1, har Britta Hammarbacken anfört att avgörandet borde ha anstått i avvaktan på fullföljt utredningsarbete. Den meningen kan jag inte dela. Utredningen om den kommunala demokratin har arbetat länge med frågan. Förslaget har också varit ute på bred remiss och i den del propositionen omfattar fått ett nästan enhälligt stöd. Att ånyo utreda frågan hari vart fall inget sakligt stöd, utan det var betingat av andra omständigheter som jag, åtminstone f.n., skall avstå från att kommentera. Parternas ambitioner finns redan, som Britta Hammarbacken nyss efterlyste. Bertil Fiskesjö och Britta Hammarbacken säger i ett särskilt yttrande, nr 2, att det inte är någon bra ordning att fullmäktige tillsätter partsammansatta organ men att återkallelserätten skall ligga kvar på vederbörande nämnd. Jag undrar om inte det är onödiga bekymmer. Jag ser detta bl.a. som en praktisk fråga, där en nämnd om så behövs kan reagera snabbare än fullmäktige med hänsyn till sammanträdesordningen. Det får särskild betydelse för landstingens del, eftersom vissa landsting sammanträder relativt sällan. Frågan är färdig för avgörande och borde ha kunnat avgöras tidigare. Det är av stor vikt att företagsdemokratin kan utvecklas på det kommunala området, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr talman! Låt mig slutligen få uttrycka förhoppningen att riksdagen snarast får tillfälle att avgöra också frågan om närvarorätten för arbetstagarrepresentanter vid kommunala sammanträden. Här pågår nu en försöksverksamhet, och erfarenheterna av den är enbart goda på ömse håll. Det är angeläget att försöksverksamheten kan ersättas med en permanent lösning för alla kommuner.

Herr talman! Det är inte meningen att vi skall föra en lång debatt, och jag har ingen reservation att försvara eller förklara. Jag vill bara konstatera att Marianne Stålberg håller med om att detta är en svår fråga. Den är komplicerad rent praktiskt, och den är principiellt mycket viktig. Det är därför jag tycker att man, innan man går till beslut, borde ha kunnat bredda underlaget. Av den anledningen skrevs motionen sedan propositionen lagts fram. Det är värdefullt att man tar till vara kunnande och erfarenhet från de anställda, och det blir inte mindre värdefullt om man utfärdar regler som är väl genomtänkta och som man vet kommer att fungera enligt vad avsikten var när de skrevs. Det är alltså min förhoppning att man kommer att använda tiden fram till utvärderingen till att tänka efter hur reglerna kommer att slå i praktiken.

Herr talman! Jag vill något kommentera vad Marianne Stålberg sade om det andra särskilda yttrandet. Den ordning som ni vill införa ser jag närmast som en lapsus i arbetet. Det finns inga rationella eller ens principiella argument för att lägga återkallelserätten hos något annat organ än det som har givit befogenheten. Man anför att det kan finnas ett ”Skyndsamhetsmoment” som skulle motivera den här metoden. Såvitt jag kan förstå är inte tanken den att man i tid och otid skall återkalla befogenheter som har givits till de partssammansatta organen, utan det skall bara göras i speciella fall, när en långvarig tillämpning kan ha visat att de partssammansatta organen inte har skött det hela tillfredsställande. För den skull kan det inte sägas vara någon överhängande brådska i fråga om dagar eller veckor att besluta om återkallelse. Det måste bli en stor fråga, och därför kunde man gott ha givit de beslutande organen den befogenheten. Vidare är det tänkt att partssammansatta organ inom angivna ramar skall kunna överta uppgifter från flera nämnder. När man då lägger återkellelserätten på en nämnd, innebär det att någon nämnd måste utses att bli ett slags övernämnd över andra nämnder. Det kan inte vara någon särskilt vettig ordning.

Herr talman! I en vital demokrati måste människorna känna en positiv gemenskap och ett direkt medansvar. Detta sker naturligast genom öppna kanaler i växelspelet mellan den enskilde och samhället. En sådan utveckling bör på allt sätt främjas. I den riktningen måste effektiva åtgärder vidtas för att bekämpa krångel och onödig byråkrati. Begreppet byråkrati förknippas ofta med företeelser som utdragna beslutsprocesser i offentlig verksamhet, onödig formalism och t.o.m. förmynderskap. I en mer vidsträckt mening används också begreppet för att ge uttryck åt ogillande av en samhällsutveckling där experters och tjänstemäns inflytande ökar på bekostnad av demokratiskt valda församlingars och gruppers. Men begreppet byråkrati är starkt mångtydigt. Det innefattar också inslag som är omistliga i vårt samhälle, t.ex. regler i stället för godtycke i myndigheternas handlande, klara ansvarsförhållanden och en kompetent samhällsförvaltning. Det är angeläget att också understryka detta i en diskussion om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. Men den oro som de senare decenniernas byråkratidiskussion ger uttryck för kräver allvarlig uppmärksamhet. Denna debatt har under senare år också inneburit att åtskilligt arbete igångsatts för att minska byråkratin i samhällsförvaltningen. Ett flertal utredningar har tillsatts, och redan har olika förslag omsatts i praktisk tillämpning — i regler och organisatoriska förändringar. Men det mesta återstår att göra. En självklar färdväg för att minska byråkratin är ökad decentralisering, att lägga besluten så nära människorna som möjligt. Däri innefattas dels att överföra fler uppgifter till kommunal självstyrelse, dels att föra ut uppgifter från myndigheter och verk till lokal och regional nivå. Men lika självklart är att nya uppgifter till länsoch kommunala instanser inte får följas av stark central styrning. Denna styrning måste redan i dag radikalt minska på olika områden. Därom hoppas jag att vi kan uppnå en stor enighet. Proposition nr 111, som behandlas i förevarande utskottsbetänkande, kan till en del ses som en lägesrapport. Men den principiella delen av propositionen har stort intresse för framtidsinriktningen av antibyråkratiarbetet. En rad grundläggande principer i decentraliseringsarbetet har tagits upp i decentraliseringsutredningen, vars arbete leds av förre landshövdingen Lars Eliasson. Glädjande nog kunde partierna i utredningen enas om dessa principer, och utredningens förslag mottogs också positivt av remissinstan krångel och onödig byråkrati serna. Propositionen följer nära utredningens förslag. Vikten av att åstadkomma en mer decentraliserad förvaltning måste kraftigt understrykas. Detta arbete bör bedrivas målmedvetet och med all den energi som man kan uppbåda. Självfallet bör man anknyta till den decentralistiska tradition som vi ändå har i Sverige och vars främsta uttryck just är den kommunala självstyrelsen. Det måste dess värre konstateras att centraliseringstendenserna varit starka, framför allt under efterkrigstiden. Många reformer har formats efter centrala mallar. Jag skall för min del erinra om kommunsammanläggningarna, som genomfördes tvångsvis utan att konsekvenserna vid det tillfället var närmare analyserade och beaktade. Centerns arbete på att vända denna tendens håller nu på att bära frukt. De åtgärder som decentraliseringsutredningen har föreslagit inom den offentliga sektorn, och som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande, är ett gott exempel. Fördelarna med en mer decentraliserad samhällsförvaltning är alltså främst att besluten förs närmare människorna. Men också i administrativt hänseende kan i många fall en decentralisering innebära väsentliga förbättringar. Resurser kan frigöras på central nivå som kan användas för uppgifter av mer övergripande natur. I vissa fall kan också decentralisering innebära allmänna resursbesparingar inom den offentliga förvaltningen. Det är också möjligt att i större utsträckning än f. n. undvika onödigt dubbelarbete och få till stånd en snabbare och mindre omständlig handläggning av många ärenden. Ett enigt utskott anser således att starka skäl talar för en ökad decentralisering inom den offentliga sektorn. Utskottet tillägger dock att därvid måste vikten av en enhetlig rättstillämpning och en likvärdig samhällsservice beaktas. Från centerns sida har vi i ett särskilt yttrande framhållit att detta inte får tolkas så att det finns någon inbyggd motsättning mellan kravet på decentralisering och kravet på rättssäkerhet. Enligt vår mening ger en decentraliserad beslutsordning vanligen bättre garantier för den enskildes rättssäkerhet än en centraliserad. När det gäller de olika delfrågorna i propositionen har utskottet i sina resonemang i allt väsentligt hamnat på samma linje som kommunministern. Det gäller bl.a. metoderna i decentraliseringsarbetet och hur decentraliseringsarbetet skall följas upp och bevakas. På några punkter borde emellertid propositionen ha gett uttryck för en mer offensiv hållning till decentraliseringsfrågan. En punkt gäller inskrivning av ett decentraliseringsmål i olika författningar som styr arbetet i förvaltningen. Decentraliseringsutredningen hade föreslagit att en sådan bestämmelse borde föras in, bl.a. i allmänna verksstadgan. Kommunministern har ställt sig avvisande till den tanken. Den tas emellertid upp i centerns partimotion och i en motion från en enskild socialdemokrat. Ett enigt utskott har på denna punkt följt utredningen och motionerna och menar att en inskrivning av ett decentraliseringsmål i olika författningar bör vara ett lämpligt sätt att stimulera decentraliseringssträvandena i statsförvaltningen. Också på en annan punkt anser utskottet att skrivningen i propositionen hade kunnat vara litet kraftfullare än vad den är. Det gäller en fråga som till synes är av terminologisk karaktär men som är av stor reell betydelse. Nr 152 Åtskilliga av de dokument som går ut från centrala myndigheter till Tisdagen den kommuner och enskilda betecknas som anvisningar, trots att det många 22 maj 1979 gånger endast är fråga om att ge råd och upplysningar. Genom att använda termen anvisningar förmedlas ett intryck av större bundenhet än vad som är förenligt med de författningar som reglerar verksamheten. Problemet har tagits upp av decentraliseringsutredningen och nu också i centerns partimotion. Även utskottet är av den meningen att denna begreppsanvändning är förkastlig. Om det är fråga om att förmedla råd och erfarenheter bör också en term som ger uttryck för detta användas. Termen allmänna råd eller liknande bör vara lämplig. På en tredje punkt hade vi i centern gärna sett att utskottet gått längre. Vi menar att översyn av olika verk har visat sig vara ett värdefullt instrument i strävandena att decentralisera och effektivisera statsförvaltningen. I vår motion har vi pekat på den genomgång av socialstyrelsens verksamhet och organisation som trepartiregeringen tog initiativ till. Det finns andra exempel på centrala verk som skulle kunna krympas om centralstyrningen minskades. Vi menar att varje översyn som företas av ett verk borde innehålla ett alternativ som innebär att den centralt anställda personalen årligen minskas med ett visst procenttal. Utskottets majoritet talar visserligen allmänt om värdet av verksöversyner men har inte velat gå med på att ge dessa översyner en klart decentralistisk inriktning. Även moderaterna har i sin motion behandlat frågor om verksöversyner och anser att vad man särskilt bör se på är olika myndigheters regleringsverksamhet. Frågan är intressant, men vi har från utskottsmajoritetens sida ansett att den belyses i redan pågående utredningsarbete. Den del av regleringsverksamheten som är riktad mot kommun och landsting undersöks av statskontrollkommittén. Ett material av stort intresse för beredningen av frågan torde också komma fram genom regeringens uppdrag till myndigheterna förra året att se över föreskrifter, anvisningar och råd i syfte att öka den kommunala självstyrelsen. Vi pekar också på byråkratiutredningens nyss avslutade arbete. Något ytterligare initiativ anses inte av majoriteten behöva tagas nu. Jag vill också, herr talman, något beröra andra frågor som utskottet haft uppe till behandling i det här sammanhanget. En sådan fråga är det offentliga blankettsystemet. Mycken kritik har riktats mot dets.k. blankettraseriet. Det är därvid inte i första hand samhällets informationsbehov som ifrågasatts. Det är mera blanketternas svårbegriplighet som har attackerats. Genom olika åtgärder — byråkratiutredningens arbete, den verksamhet som bedrivs av delegationen för företagens uppgiftslämnande, har statsmakterna nu försökt komma till rätta med problemet. Jag hyser vissa förhoppningar om att möjligheterna till förenklingar i utformningen av blanketter skall tillvaratas bättre i framtiden. Som utskottet sagt finns det nu inte skäl till några åtgärder utöver dem som redan har vidtagits. Krångel och onödig byråkrati kan ibland komma till uttryck i lagar och författningar. Ett sätt att gardera sig mot detta är att rikta uppmärksamheten 89 mot olika reformförslags praktiska konsekvenser för de tillämpande myndigheterna. Här har remissväsendet en mycket viktig uppgift att fylla. Frågan togs upp i en partimotion från centern, som väcktes under den allmänna motionstiden i år. Vi ansåg där att behov fanns av någon form av ”krångeldeklaration” för att belysa en reforms praktiska följder. Det framgår av propositionen att frågan är föremål för uppmärksamhet. Särskilt kan man vänta sig att förvaltningsutredningen skall lägga fram förslag, som är ägnat att tillgodose motionskravet. Jag instämmer på denna punkt i vad utskottet har sagt. Moderaterna har även i år återkommit med sitt gamla krav på en översyn av gällande författningar för att pröva vilka bestämmelser som kan förenklas eller utmönstras som inaktuella. Här kan sägas att en genomgång av krångliga regler har gjorts av byråkratiutredningen. Utredningens arbete har nödvändigtvis hittills endast kunnat resultera i vissa punktinsatser. Men den anvisar vägar för att det nödvändiga översynsarbetet skall kunna fortsätta. En förenkling av det offentliga språket är en viktig sida i kampen mot onödig byråkrati. Även på detta område har åtgärder vidtagits under senare år. Ett intressant arbete utförs av de språkexperter som anlitas i ökad utsträckning. En angelägen fråga i detta sammanhang är invandrarnas möjligheter att förstå och göra sig förstådda i sina kontakter med myndigheterna. Propositionens förslag till ändring av 9 § förvaltningslagen innebär en skärpning av myndigheternas skyldigheter att anlita tolk. Detta är värdefullt. Viktigt är emellertid också att det finns tolkar att tillgå. En förbättring i detta hänseende kan väntas genom den intensifierade tolkutbildning som nu pågår. Innan man har sett resultatet av detta finns knappast något skäl att kräva ännu större insatser på området. I den moderata partimotionen 2458 begärs i yrkande 2 att riksdagen hos regeringen hemställer om en utredning angående sådana förändringar i förvaltningslagen att den blir ett slags processlag för mellanhavanden mellan enskilda och myndigheter. Den tanken väcktes redan i mitten på 1960-talet av besvärssakkunniga men avvisades då av en bred remissopinion. I likhet med vad som framhålls i direktiven till förvaltningslagsutredningen anser utskottet att den översyn av förvaltningslagen som utredningen arbetar med skall bygga på 1971 års förvaltningsreforms principer. Allan Åkerlind tar i sin motion upp frågan om förvaltningsmyndigheternas skyldighet att motivera sina beslut. Detta, herr talman, är också en huvudprincip i förvaltningslagen. Det är dock ofrånkomligt med vissa undantag från den regeln. De viktigaste undantagen är de fall där en sökande får bifall till sin framställning och där ärendet rör tjänstetillsättning. De krav som framförs i motionen är således i stor utsträckning redan tillgodosedda. Frågan om när en handling skall anses vara inkommen till en myndighet tas upp i motionen 1695 av Sven-Olov Träff och Johan Olsson och har varit föremål för behandling i utskottet. Bakgrunden till motionsyrkandet är den försämring i postgången som kunnat förmärkas. Jag håller med motionärerna om att postgången ibland kan vara ett problem. Det är emellertid inte någon risk för att den enskilde skall lida någon rättsförlust på grund av försummelser från postverkets sida. Försenad postgång har i rättspraxis bedömts som tillräckligt skäl för att återställa försutten tid. Frågor om information till allmänheten tas upp i två motionsyrkanden. Detta är, som framhållits i många olika sammanhang, mycket angelägna frågor. Det är enligt min mening riktigast att först avvakta resultatet av de informationsinsatser som nu görs, innan man överväger att inrätta nya organ med så omfattande uppgifter som föreslås i motionerna. Viktiga åtgärder som har anknytning till byråkratiproblemet är att man sätter in tillräckliga resurser på samordningsoch rationaliseringsverksamhet. I detta hänseende kan man i första hand peka på statskontorets och riksrevisionsverkets arbete. Betydelse i det sammanhanget har också JO:s och JK:s granskningsverksamhet. Det finns enligt min mening inte skäl att tillskapa de nya organ med granskningsbefogenheter som föreslås i vpkmotionen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets hemställan i samtliga moment.

Herr talman! Regeringens proposition om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati är ett vällovligt — men inte särskilt djupgående — försök att göra livet litet enklare för vanliga människor. Vällovligt är förslaget därför att det är första gången som ett åtgärdsprogram av detta slag föreläggs riksdagen. Inte särskilt djupgående är förslaget därför att strukturella förslag till hur man skall komma åt byråkratins innersta kärna nästa helt saknas. Det går, herr talman, inte att varaktigt bekämpa krångel och byråkrati genom att skrapa på ytan och åtgärda symtomen. Ett nytt krångel kommer i så fall snart att fylla ut det utrymme för ökad enskild frihet som de konkreta avbyråkratiseringsförslagen syftar till att åstadkomma. De faktorer som skapar krånglet och byråkratin måste angripas från grunden. Det är på denna punkt folkpartiregeringens antibyråkratiproposition har sina mest avgörande brister. I den inledning som bär statsministern eget signum diskuteras den offentliga verksamhetens tillväxt. Men inte med ett ord antyder han att denna verksamhets exceptionellt snabba tillväxt — från 38 96 av bruttonationalprodukten år 1963 till 64 96 år 1977 — har haft en direkt avgörande betydelse också för byråkratiseringen. Skall byråkratiseringen kunna hejdas måste den offentliga verksamheten begränsas. Bara de senaste veckornas händelser visar att byråkratiseringen går sin gilla gång, folkpartipropositionen till trots. På de här veckorna har byråkratin, allt medan riksdagen övervägt bl.a. förslag om att minska mindre lyckosamma älgjägares anmälningsplikt, så smått lyckats ta död på en månghundraårig cirkustradition i vårt land. Samtidigt har man i formalistiskt nit gjort vad man krångel och onödig byråkrati krångel och onödig byråkrati förmått för att försvåra en smidig förmedling av scenartister. Det är långt, herr talman, till det enkla, smidiga och rättfärdiga samhälle som vi moderater eftersträvar. Herr talman! Byråkratidebatten rymmer starka ideologiska inslag. Det är inte en slump att byråkratin har tillåtits växa så till den grad under de 44 socialdemokratiska regeringsåren. Den tra på kollektivistiska, centrala lösningars välsignelser som under så många år burit upp den socialdemokratiska politiken har krävt en ansvällning av byråkratin av en storleksordning som på somliga områden kommit att bli ett direkt hot mot enskilda människors möjligheter att efter sina egna intressen forma framtiden. Jag behöver i detta sammanhang bara peka på bostadsoch planfrågorna för att belysa hur enskilda kommit att utlämnas till en byråkrati som säkert gör så gott den kan, men som genom stiftade lagar är piskad att motsätta sig enskilda önskemål, hur rimliga dessa än må vara. Sådana företeelser avskaffas inte genom enklare blanketter och ett vänligare språk utan kräver insatser som undanröjer hela den idé som byråkratiseringen ytterst utgår från. Den proposition riksdagen nu har att ta ställning till innehåller mycket litet av sådana djärvare förslag. Byråkratiseringen är och förblir det socialdemokratiska samhällets ofrånkomliga avigsida. Byråkratin har kommit att bli ett med socialdemokratin. Det visar sig också i de motioner som väckts med anledning av folkpartiregeringens antikrångelförslag. Vi moderater, centerpartiet och t.o.m. vänsterpartiet kommunisterna lägger fram förslag till hur man skall kunna gå längre än vad folkpartiet går i propositionen. Men inte så socialdemokraterna. Socialdemokratin framträder i dag alltmer som byråkratins eget advokatkontor. Man företräder byråkratins intressen även när dessa står i strid med de enskilda människornas berättigade krav på enkelhet och rättssäkerhet. Propositionen är tyvärr ideologiskt rätt oförarglig. Förslag syftande till en begränsning av statliga myndigheters alltmera vittomfattande regleringsverksamhet lyser praktiskt taget helt med sin frånvaro. Ett sådant krav finns emellertid i moderata samlingspartiets motion 2458. I denna motion krävs att initiativ tas till undersökningar av myndigheternas regleringsverksamhet i syfte att nedbringa denna så långt det över huvud taget är möjligt. Undersökningarna bör, framhålls det i motionen, till en början vara av pilotkaraktär för att ge underlag för fortsatta undersökningar på ett större antal myndigheter. Detta krav går utöver det krav av likartad karaktär som framförs i den centermotion som Karl Boo här tidigare har talat om. Utskottet har inte ansett sig kunna tillmötesgå kravet i moderatmotionen. Varför är emellertid inte lätt att veta. Det är svårt att frigöra sig från tanken att utskottsmajoriteten bakom de smått undanglidande formuleringar, i vilka man diskuterar motionens krav, faktiskt menar att den nuvarande regleringsverksamheten i stort är en nödvändig form av umgänge statsmakter och enskilda medborgare emellan. Bostadsoch planfrågorna — återigen — borde vara ett tillräckligt åskådningsmaterial för att visa att regleringsverksamheten i vart fall ur enskilda människors synvinkel inte alltid ter sig så angelägen och rättfärdig. Ett krav som är nära besläktat med det som jag nu har diskuterat återfinns i samma moderatmotion och gäller en översyn av den uppsjö av lagar som vårt samhälle numera håller sig med. Också detta krav har avstyrkts av utskottet, kuriöst nog genom en hänvisning till den byråkratiutredning som i sitt i dagarna överlämnade slutbetänkande endast redovisar allmänna, men inga konkreta förslag på detta område.

Herr talman! Skall vårt samhälle kunna fungera krävs förvisso ett aktivt lagstiftningsarbete. Nya omständigheter kräver nya ställningstaganden. Men dessa nya ställningstaganden måste inte läggas ovanpå gamla stadganden och påbud. Det som är gammalt och umbärligt skall rensas ut. Gör vi inte det kommer det svenska samhällets regelsystem inom en nära framtid att bli så omfattande att det krävs mångåriga juridiska studier för att kunna leva som en laglydig medborgare. I ett sådant samhälle har stat och kommun tagit den definitiva makten över människorna. Ett tredje moderatkrav har dess värre rönt samma öde i utskottet som de två föregående. Förslaget rör en översyn av förvaltningslagen i syfte att skapa regler som bättre tillgodoser den enskilde i hans kontakter med förvaltningsmyndigheter. Kravet är, som Karl Boo tidigare nämnde, inte nytt, utan det aktualiserades första gången 1964 i besvärssakkunnigas förslag till lag om förvaltningsförfarande. Vårt i motionen refererade förslag syftar enkelt uttryckt till att skapa sådana regler att den enskilde skall kunna ställa samma krav på förvaltningen som förvaltningen i dag ställer på den enskilde. Inte heller detta vill alltså utskottet tillstyrka. För utskottsmajoriteten får det räcka med några uppmuntrande ord till alla dem som ur underläge tvingas slås mot en tredskande offentlig maktapparat. Utskottsmajoritetens påpekande att moderatkravet rör sig om en genomgripande förändring i förhållande till nuläget är det i och för sig inte svårt att instämmaii. Varför detta skulle vara ett argument mot att den av oss föreslagna lösningen prövas är emellertid svårare att begripa. För att medborgarna skall ha möjlighet att mäta sig med myndigheterna krävs inte bara välvillighet och uppmuntran utan också bättre rättigheter. För att stärka den enskildes ställning kan inga åtgärder anses vara alltför genomgripande. Herr talman! Vi står i inledningen till ett arbete för att skapa ett enklare Sverige. Under trepartiregeringens tid lades grunden till en reformverksamhet som, om den ges de rätta kontinuerliga injektionerna, kan innebära inte bara skrapande på ytan utan varaktiga förändringar i den offentliga verksamhetens förhållande till hela vårt folk. Som jag tidigare framhållit är byråkratifrågorna i grund och botten krångel och onödig byråkrati krångel och onödig byråkrati ideologiska. Att socialdemokraterna och folkpartiet i dag är ense säger tyvärr en del om djupet i de förslag folkpartipropositionen innehåller. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den folkpartistiska regeringen påminner osökt om den litteräre figur som påstods kunna åstadkomma stort buller även när han åt potatismos. Med stort buller framlägger regeringen propositioner och förslag, vars innehåll dock är ganska mosigt och okonkret. Ett typiskt exempel på detta är propositionen om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m.m. Det bullrades åtskilligt om denna fråga. Rubriken är ganska löftesrik. Innehållet är dock magert. Av de 172 åtgärder som redovisas i propositionen är det endast 28 förslag som nu underställs riksdagens prövning. Det är verkligen inte de avgörande frågorna när det gäller att bekämpa krångel och onödig byråkrati som behandlas i propositionen.

Detta är väl den vänligaste beskrivning utskottet kunde välja för att beskriva hur innehållslös propositionen i själva verket är. Utskottet dristar sig att antyda att det hade varit önskvärt med ett mera konkret åtgärdsprogram mot krångel och onödig byråkrati. Det är det minsta man kan säga efter allt larm om kampen mot byråkratin som åstadkommits från regeringen och den närstående kretsar. Den avgörande bristen i propositionen är att det saknas varje analys av orsakerna till samhällets byråkratisering. Regeringen förefaller tro att krångel och byråkrati är något oundvikligt som följer av den offentliga sektorns utveckling. Regeringen vill inte eller förmår inte se byråkratiseringen och krånglet som en del av den kapitalistiska statsapparatens funktioner. Därför kan heller inte denna regering på allvar ta itu med dessa företeelser. I vpk-motionen 2467 har vi företagit en genomgång av propositionen och de åtgärder som vi finner angelägna för att i verklig mening bekämpa krångel och byråkrati. Vi har pekat på behovet av demokratiska rättigheter på arbetsplatserna, förutsättningarna att utveckla den kommunala demokratin, möjligheterna att förenkla bestämmelser och en rad andra åtgärder. Vissa av våra förslag behandlas i andra utskott. Några av dem behandlas i KU:s betänkande. Ett av våra motionsyrkanden kommer inte upp till behandling under denna riksdag. Det gäller kravet på monarkins avskaffande och övergång till republik. Konstitutionsutskottet har föreslagit att en rad grundlagsfrågor, däribland denna, uppskjuts till höstriksdagen. Detta är med tanke på gången när det gäller beslut i grundlagsfrågor mycket diskutabelt. Vi har i annat sammanhang motsatt oss uppskov med grundlagsfrågor. Vad har då statsskicket med frågan om krångel och byråkrati att göra? Det Nr 152 är faktiskt ganska mycket. I propositionen talas om att ”vi måste kunna Tisdagen den avveckla offentliga funktioner som inte längre bedöms angelägna”. Monar 22 maj 1979 kin bör i högsta grad kunna anses tillhöra offentliga funktioner som inte är angelägna. Den står i strid med demokratiska strävanden och bör avskaffas. Låt mig, herr talman, i belysning av de senaste dagarnas debatt säga att monarkins avskaffande också skulle kunna befria landshövdingar från bestyr med insamlingar till kungliga gåvor. De skulle kanske få mera tid att syssla med angelägnare problem, såsom att bekämpa arbetslöshet och bolagsvälde, i stället för att vara ombud för rojalistiska kretsar inom storfinansen och borgerligheten. De yrkanden i vpk-motionen som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande handlar om några konkreta och betydelsefulla frågor när det gäller kampen mot krångel och byråkrati. Det gäller kravet på införande av standardblanketter för alla vanliga typer av ansökningar, anmälningar, överklaganden m.m. Utskottet anser dock inte att något behöver göras utöver vad som gjorts. Allmänheten, som ständigt brottas med dessa problem, torde ha en annan uppfattning. Det gäller kravet på väsentligt större insatser för att kraftigt öka tillgången på tolkservice och att därvid särskilt beakta behovet av tolkar med speciell kompetens. Utskottet anser att det saknas skäl att begära uttalande av riksdagen i denna fråga. Invandrarna, som drabbas av bristen på tolkservice, torde ha en annan uppfattning. Det gäller kravet på att riksdagen inrättar ett parlamentariskt organ med representanter för alla riksdagspartier och med uppgift att fortlöpande granska statsapparaten och förelägga riksdagen förslag till förenklingar. Detta avstyrker utskottet med hänvisning till de organ som redan finns. Dessa organ har uppenbarligen inte kunnat angripa krångel och byråkrati på ett effektivt sätt. Det gäller kravet på att riksdagen bör inrätta ett parlamentariskt organ med representanter för alla riksdagspartier, dit medborgarna kan vända sig för upplysningar och med klagomål. Utskottet finner inte anledning till några åtgärder. Det får räcka med vad som finns i fråga om information, tycker utskottet. Det tycker säkert inte den stora allmänhet som upplever avståndet till beslutsfattarna som mycket stort och besvärande. Det är förbluffande att ledamöter av konstitutionsutskottet, vilka kanske mer än många andra möter allmänhetens klagomål, kan avvisa detta krav med hänvisning till vad som sägs i propositionen om allmänhetens tillgång till samhällsinformation och dess möjligheter att tillvarata sin rätt i samhället. Det är verkligen magra argument utskottet anför. Konstitutionsutskottet har haft att behandla delar av en tämligen innehållslös proposition. Man kan naturligtvis då inte begära att utskottet skall åstadkomma någon gedigen produkt av detta material. Däremot måste man reagera mot att utskottet konsekvent avvisar varje förslag som innebär åtgärder mot krångel och onödig byråkrati. Samtidigt som konstitutionsut 95 krångel och onödig byråkrati skottet säger att det varit önskvärt med mera konkreta åtgärder mot krångel och byråkrati avvisar man motionskrav som skulle innebära konkreta åtgärder. Jag yrkar, herr talman, bifall till vpk-motionen 2467 yrkandena 9 c och 10. Vidare yrkar jag 1. att inrätta ett parlamentariskt organ med representanter för alla riksdagspartier, dit medborgarna kan vända sig för upplysningar och med klagomål, 2. att inrätta ett parlamentariskt organ med representanter för alla riksdagspartier med uppgift att fortlöpande granska statsapparaten och förelägga riksdagen förslag till förenklingar.

Herr talman! Bara ett par ord till Nils Berndtson med anledning av en del av de frågor han tog upp! Nils Berndtson framförde klagomål över att behandlingen av det avsnitt i vpk-moticnen som handlar om införande av republik blivit uppskjuten till hösten. Detta tarvar en förklaring. Först och främst torde det kunna ifrågsättas om detta yrkande sammanhänger med denna proposition. Därutöver har denna fråga varit föremål för riksdagens prövning kontinuerligt under de senaste åren, och markeringarna från partiernas sida är här klara. Det är därför som jag ser det inte särskilt märkligt att detta yrkande —-även om det är ett grundlagsändringsyrkande — blivit skjutet till hösten. Vid redovisningen av avsnittet rörande blankettfrågorna ville Nils Berndtson göra gällande att vi från utskottets sida ansåg att allting var bra som det var. Men det säger vi ingalunda. Vi säger att mycket är på gång, och vi förutsätter självfallet att mycket kommer att hända i vad det gäller att åstadkomma förenklade och mera begripliga blanketter för allmänheten. När det sedan gäller frågan om tolkservice framhöll Nils Berndtson — det kommer att framgå av protokollet — att det förelåg ointresse från utskottets sida. Jag vill dock peka på att vi understryker att det är viktigt att man nu verkligen satsar på utbildningsfrågorna när det gäller tolkar, så att man därmed så snabbt som möjligt kan åstadkomma en bättre service på det området. Till sist vill jag säga att det ändå slås fast en viktig sak i propositionen liksom också i utskottsbetänkandet, nämligen hur den principiella inriktningen i framtiden av decentraliseringsverksamheten och antikrångelverksamheten främjas.
Herr talman! Jag noterade redan under Karl Boos första anförande ati han på flera punkter talade om att det var angelägna och mycket viktiga frågor. Han använde ofta dessa uttryck, men det stannade vid detta. Då måste jag dra den slutsatsen att Karl Boo och konstitutionsutskottet tydligen tycker att mesta är gott nog. Jag vill än en gång erinra om att utskottet självt skriver att det hade varit önskvärt med mera konkreta förslag till åtgärder. När det då motionsvägen framförs konkreta förslag, gömmer man sig bakom uttalanden om att det nog finns någon utredning eller att någonting pågår. Men så magert borde väl resultatet inte bli av utskottets behandling, även om propositionen är mager på denna punkt. När det sedan gäller det grundlagsärende som vi har aktualiserat är det ändå rimligt att riksdagen tar ställning till förslaget redan nu, eftersom det i grundlagsärenden förutsätts mellanliggande val före nästa behandling. Det förhållandet att liknande motioner har avslagits tidigare tycker jag inte är något särskilt starkt argument, eftersom flera frågor kommer tillbaka varje år här i riksdagen. Karl Boo ifrågasatte om ärendet egentligen hör hemma i detta sammanhang. Enligt min mening gör det faktiskt det i allra högsta grad. Krångel och byråkrati har med statsapparatens funktion att göra, men det har också monarkin. Båda fyller uppgiften att bevara ett orättfärdigt samhällssystem, och därför menar vi att frågan om statsskicket i högsta grad hör samman med kampen mot byråkrati och krångel.

Herr talman! Hilding Johansson sade i slutet av sitt anförande att alla de krav som fanns upptagna i reservationerna på ett eller annat sätt var föremål för utredning. Hade det varit så väl, hade åtminstone inte vi moderater funnit det mödan värt att skriva nya reservationer med krav som redan höll på att utredas. Av Hilding Johanssons vidare argumentering framgick det med all önskvärd tydlighet att förvaltningsutredningen inte har i uppdrag att överväga den typ av förändring av förvaltningsrelationerna mellan myndigheter och enskilda som vi moderater förespråkar. Hilding Johansson är emot denna typ av ordning med det litet sällsamma argumentet att det skulle krävas att människorna skaffade advokathjälp för att kunna rå på myndigheterna. Men, Hilding Johansson, hur är det då i dag? Har inte människor en sämre position gentemot myndigheterna än vad de skulle ha med den förändrade lagstiftning som vi moderater förordar? Hilding Johansson säger att vissa av moderatkraven andas en känsla av att det blir ett de starkas Sverige om de kraven skulle förverkligas. Jag tror inte att det är riktigt. Har Hilding Johansson träffat någon av alla de människor som har fastnat i byråkratins långsamt malande kvarnar? De starka människorna klarar sig alltid, de välutbildade klarar sig alltid — de vet vem de skall ringa till. De ger inte upp när det svaras att den representant för byråkratin som de söker är på sammanträden, eller när de får beskedet: ”Det är inte mitt bord” eller ”Ring min kollega”. De ger inte ens upp om även den kollegan är på sammanträde. Det är de svaga människorna, de små i samhället som tvingas ge tappt inför en förkrossande byråkrati. Det är dessa människor, Hilding Johansson, som skulle bli hjälpta av en förvaltningsrelation mellan myndigheter och enskilda som ger den enskilde precis samma rättigheter som förvaltningen i dag tar sig gentemot de enskilda. Den typ av enklare Sverige vi förordar i reservationen 4 är ett enklare Sverige för de människor som i dag snabbast trampas ned av Nr 152 byråkratins kvarnar. Tisdagen den Herr talman! Hilding Johanssons synpunkt att utredningen tittar på alla 22 maj 1979 reservationskraven måste väl också gälla kravet på att gamla lagar skall utmönstras. På vilket sätt, Hilding Johansson, har byråkratiutredningens magnifikt tjocka och omfattande betänkande kastat ljus över den fråga som
Herr talman! Hilding Johansson kommenterade reservationen 1 och ställde frågan om hur det var möjligt att ange viss minskning av personalen i statliga verk då översyner sker. Jag vill bara erinra om att uppslaget i den delen kommer från decentraliseringsutredningen som var enig om att man vid verksöversyner borde eftersträva att lägga fram alternativa förslag, varav ett, enligt vad jag kunnat läsa mig till, skulle ha den här inriktningen. Det är också en fråga som är intressant ur andra aspekter. Vi känner till utvecklingen och sysselsättningsgraden inom olika verksamheter här i landet, och vi vet att den offentliga sektorn befinner sig i tillväxt. Det betyder i klartext att vi får en accentuerad centralisering av människor till storstadsområden och administrativa centra i länen. Därför finns det ett dubbelt skäl för den mening som vi anser borde ges regeringen till känna och som ansluter till vad en enig utredning anser i det här fallet. Jag vill också säga att detta självfallet är avsett för myndigheter av en viss storleksordning och att det givetvis icke kan bli aktuellt för mycket små enheter, vilket Hilding Johansson något skämtsamt, hoppas jag, ville låta påskina. Bara en kommentar beträffande exemplifieringen med kommunsammanläggningarna som jag gjorde i mitt inlägg och som Hilding Johansson tog upp en viss polemik emot. Jag vill bara säga att jag underströk att det gällde de tvångsvisa kommunsammanläggningarna. De kanske tillkom utan att alla de problem blev beaktade som ingår i den stora fråga som innefattas i det här betänkandet. Sedan ytterligare en sak.